Herr talman! Jag har lyssnat med stort intresse på fru Kristenssons inlägg, men jag har svårt att förstå en del av det. Hon säger att människor inte får leva i oro och osäkerhet beträffande dödsbegreppet, vad som skall hända med dem etc. Samtidigt uppmanar hon mig att tillsätta en utredning som skall ta upp hela frågan, när jag i dag klart och tydligt har sagt att det inte är fråga om någon ändring av dödsbegreppet. Allmänheten kan känna sig trygg på den punkten, fru Kristensson. I vissa avseenden är jag ense med fru Kristensson. Vi diskuterar här en mycket väsentlig fråga, som intimt berör alla människor. Den har inte bara medicinska, sociala och juridiska aspekter utan den har, som fru Kristensson med all rätt framhållit, i hög grad etisk, religiös och allmänmänsklig anknytning. Socialstyrelsen följer uppmärksamt utvecklingen på det vetenskapliga planet, det kan jag försäkra fru Kristensson. Sålunda pågår på sovialstyrelsens initiativ bl.a. undersökvingar om vilka sjukdomar som kan motivera hjärttransplantationer, de teK niska törutsättningarna för sädana operationer samt möjligheten att fastställa huruvida hjärndöd föreligger. En utredning som direkt syftar till en ändring av det nuvarande dödsbegreppet är emellertid en annan och mer långtgående fråga. En sådan utredning är jag inte nu beredd att tillsätta, det har jag understrukit i mitt svar till fru Kristensson. Jag vill också erinra om att Nordiska rådet den 5 mars i år beslutat anta en rekommendation till regeringarna i de nordiska länderna att undersöka möjligheterna för antagande av likartade regler om transplantation. En sådan undersökning torde också komma att beröra frågan om tolkningen av dödsbegreppet. I den allmänna debatten har på senare tid diskuterats möjligheterna att ge viss eller vissa läkare rätt att företa hjärttransplantationer utan hinder av det nuvarande dödsbegreppet. Jag vill 1 det sammanhanget framhålla som min uppfattning, att det inte är aktuellt med dispens från gällande dödsbegrepp. Så länge förutsättningen för hjärttransplantation är att man måste använda ännu pulserande hjärtan innebär, såvitt jag kan förstå, tillstånd till hjärttransplantationer att man också inför ett nytt dödsbegrepp. även hjärttransplantationer i begränsad omfattning förutsätter alltså att man tar ställning till den principiella frågan om dödsbegreppets innebörd. Detta är en stor och väsentlig fråga. Fru Kristensson refererade vad professor Gunnar Biörck har skrivit. Jag har läst hans rapport, som är utomordentlig intressant. Han har företagit en lång studieresa i Amerika och därvid haft tillfälle att träffa en rad framstående kirurger som är verksamma på detta område. Men man måste komma ihåg några saker, fru Kristensson. Det är, som jag redan framhållit, alltid fråga om att överföra ett pulserande hjärta till en annan människa. Det har också visat sig av de hjärttransplantationer som gjorts — och de är ganska många; professor Biörck nämner att i slutet av februari torde de ha varit ungefär 116 och i dag är de förmodligen fler — att den period som människorna lever efteråt är mycket kort. Såvitt jag vet är det egentligen bara i ett fall som patienten i fråga — jag syftar på Blaiberg — har levat över ett år efter ingreppet. I övriga fall har det varit fråga om relativt korta överlevandetider. Professor Gunnar Biörck sammanfattar i rapporten såvitt jag förstår sin uppfattning bl.a. på följande sätt — och det är intressant att han därvid börjar med ordet »om».

Men märk väl, fru Kristensson, att han omgärdar detta svar med alla dessa reservationer. Jag skall inte fördjupa debatten ytterligare. Jag har redan framhållit att denna fråga sannerligen är föremål för debatt och utredningar. Fru Kristensson gick också in på frågans opinionsmässiga sida. Jag vill därvidlag gärna understryka den uppfattning som professor Biörck i sin rapport refererar från en del av sina sagesmän i USA, nämligen att bl.a. massmedia medverkat till att allmänhetens förväntningar blivit för högt ställda. När sedan resultaten inte visat sig motsvara dessa förväntningar har optimismen förbytts i besvikelse. Fru Kristensson tar i denna debatt upp en rad andra frågor som jag inte nu skall diskutera. Hon tar upp frågan om abortlagstiftningen, ett spörsmål vilket, såsom fru Kristensson vet, för närvarande är föremål för behandling i en utredning. Hon tar också upp frågan om sådana människor, vilkas flämtande livslåga uppehålles genom intensiv sjukhusvård. Jag vet dock inte vart fru Kristensson vill komma med allt detta. Har hon själv någon åsikt om vad som skall företas? Vill fru Kristensson på denna väg införa ett nytt dödsbegrepp? Jag har svårt att förstå vad den sistnämnda frågan strängt taget har med vår diskussion om hjärttransplantationerna att göra. Herr talman! Jag har gett till känna min mening i denna fråga, och jag har varit angelägen om att understryka den i klartext så att ingen oklarhet skall kvarstå.
Herr talman! Socialministern slutade med att säga att han egentligen inte förstår vad de andra frågor som jag tagit upp har att göra med frågan om hjärttransplantationer. Nej, det kan hända att de inte har något direkt samband med = hjärttransplantationerna. Jag har emellertid i mitt inlägg sagt att frågan om hjärttransplantationer fått alltför stort utrymme. Jag anser inte att det är dessa som är huvudfrågan. Det är riktigt att överlevandetiden för dem som fått ett nytt hjärta ännu är kort, men vi befinner oss naturligtvis i en utvecklingsfas på väg mot ett stadium där utsikterna för dessa patienter blir bättre. Jag vidhåller dock fortfarande att detta inte är den centrala frågan. Jag konstaterar samtidigt att de frågor, som jag tycker egentligen är mycket viktigare, nämligen läkarnas rätt att avbryta en livsuppehållande behandling och behovet av öppna och riktiga regler för överföring av transplantat inte bara från levande givare utan också från döda, från etiska synpunkter borde bli föremål för överväganden. I varje fall är inte frågan om läkarens rätt att avbryta en livsuppehållande behandling under utredning och har inte heller varit det. Jag tillät mig också nämna frågan om abortlagstiftningen. Jag gjorde det inte därför att jag här och nu ville få till stånd en debatt utan för att få svar på en fråga som jag ställde till herr statsrådet. Frågan gällde huruvida en försöksverksamhet beträffande dödsbegreppet skulle vara lika acceptabel som en försöksverksamhet beträffande avbrytande av havandeskap, och jag har fått ett svar på den punkten som jag tycker är tillfredsställande. Herr statsrådet förstod inte vad jag menade när jag talade om patienter som vårdas på sjukhus och — som statsrådet säger — där livet flämtar. Det var en missuppfattning, herr statsråd. Jag har inte talat om patienter vilkas liv flämtar utan om patienter som egentligen är döda, d.v.s. hjärndöda. även socialstyrelsen accepterar ju att det finns ett hjärndödsbegrepp.

Det gäller alltså inte patienter vilkas liv flämtar, utan det gäller patienter som i ordets egentliga mening är döda. Nu säger herr statsrådet att han inte vill ha en utredning om ändring av dödsbegreppet, men samtidigt säger han att Nordiska rådet kommer att behandla den frågan. Skall vi vara med i de nordiska övervägandena eller skall vi vidhålla vår ståndpunkt att någon utredning för vårt vidkommande inte är aktuell?

Herr talman! För att inget missförstånd skall kvarstå vill jag upprepa vad jag sade förut att frågan om en ny transplantationslagstiftning varit föremål för utredning. Fru Kristensson får väl lugna sig tills socialstyrelsen och dess medarbetare blivit klara på den punkten. Det är riktigt att även Nordiska rådet har uttalat sig om möjligheterna till en enhetlig lagstiftning på detta område. Det är givet att man under de diskussionerna kan komma in också på en del av dessa frågor. Fru Kristensson tog upp — om jag nu förstod henne rätt , jag missförstod henne första gången enligt vad hon gör gällande — frågan om att så att säga avbryta liv på vissa människor vilkas tillstånd — som hon säger — är sådant att de redan är hjärndöda. Där är vi inne på den väsentliga frågan.

Jag tror, fru Kristensson, att man också skall avvakta resultatet av den undersökningen, innan man gör några definitiva ställningstaganden i dessa utomordentligt ömtåliga frågor.
Herr talman! Får jag till slut bara säga ytterligare en sak. Jag vet att socialstyrelsen kommer att lägga fram ett förslag till lagstiftning om transplantationsverksamhet och att man där tänker sig att bibehålla nuvarande lag när det gäller transplantation från döda givare. Jag vill bara här uttrycka det önskemålet att herr statsrådet vid sin behandling av frågan i departementet ville beakta de synpunkter jag tidigare anfört på de etiska aspekterna och ta hänsyn till sjukvårdspersonalens och anhörigas legitima önskan att ett ingrepp skall ske med samtycke och inte bara med underförstått samtycke. Naturligtvis är dessa frågor så känsliga att det inte finns anledning att skynda för fort. Emellertid går den tekniska utvecklingen så svindlande snabbt — och utredningar tar i vanliga fall ganska rundlig tid — att jag tycker att det trots allt ligger en viss fara i ett dröjsmål.

Herr talman! Herr Thylén har frågat mig, om jag är beredd medverka till sådan ändring av gällande bestämmelser att övergångsställe för gående måste vara försett med såväl markering på vägbanan som trafikmärke. Herr Thylén vänder sig mot att bestämmelserna om fordonsförares särskilda förpliktelser vid övergångsställe gäller bara om övergångsstället är markerat på körbanan. Denna utformning fick bestämmelserna genom en ändring av vägtrafikförordningen som trädde i kraft den 1 januari 1967. Synpunkter liknande dem herr Thylén för fram anfördes bl.a. i motioner när riksdagen behandlade ändringsförslaget. Riksdagen godtog emellertid bestämmelserna och avvisade motionsyrkandena på skäl som framgår närmare av tredje lagutskottets utlåtande 1966:1. De nya reglerna stämde överens med vad som gällde i övriga nordiska länder och med de internationella överenskommelser vi då hade att ta hänsyn till. Vi kan emellertid av allt att döma snart vänta oss en ändring på den här punkten. I den nya världskonvention om vägtrafik som utarbetades i Wien förra året heter det, att förare är skyldig stanna, om det är nödvändigt för att låta fotgängare passera på obevakat övergångsställe, när övergångsstället är angivet genom markering på vägbanan eller genom vägmärke. Konventionen har visserligen inte trätt i kraft än, och på det europeiska planet pågår förhandlingar för att nå en mer detaljerad enhetlighet i olika avseenden inom Europa. I de överläggningar vi haft inom departementet i anslutning till de internationella förhandlingarna har jag emellertid kommit till den uppfattningen att den här särskilda regeln bör kunna genomföras hos oss utan att vi avvaktar det slutliga ställningstagandet till konventionerna som helhet. Enligt de särskilda föreskrifter som nu gäller skall övergångsställe markeras med såväl markering på vägen som vägmärke. Det enda undantagsfall när märke inte behöver sättas upp avser signalreglerade övergångsställen. Denna dubbla utmärkning kommer säkerligen att bibehållas även om de nya trafikregler jag nyss nämnde kommer att införas i vår lagstiftning. Det är givetvis av stor betydelse, inte minst med den utformning trafikreglerna om Öövergångsställen nu har, att markeringarna på vägbanan hålls i tillfredsställande skick och att markeringar som inte längre gäller avlägsnas. Jag kan nämna att trafiksäkerhetsverket nyligen sänt en skrivelse till samtliga väghållare, där man betonat vikten av att gällande markeringar förnyas inom önskvärd tid och att icke giltiga markeringar tas bort. Verket har i skrivelsen framhållit betydelsen från trafik säkerhetssynpunkt av att väghållarna företar en översyn av alla markeringar i det här hänseendet.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

Jag har tidigare motionsledes försökt åvägabringa rättelse i den fråga det här gäller, och i det svar jag nu fått säger statsrådet att de initiativ nu har tagits som jag anser att vi bör ta här i landet. Ja, kommunikationsministern går till och med litet längre och säger att han inte kommer att vänta på världskonventionens besked i frågan utan tar egna initiativ. Det är en mycket positiv sak i nuvarande situation. Övergångsstället vid Rosenbad, som jag nämnt i min interpellation, är egentligen inte det som föranlett mig att interpellera i ärendet, utan jag tog det som ett skrämmande exempel på vilka livsfarliga situationer som uppstår trafikmässigt, när man försöker reglera gående och körande trafikanter. Om vi någon gång skall vinna den respekt för övergångsställena som vi vill ha, så måste alla tveksamma bestämmelser av den typ det här gäller rensas ut. Det gläder mig alldeles speciellt att trafiksäkerhetsverket nu har skickat en skrivelse till de olika vägförvaltningarna för att få den skärpning till stånd som jag har önskat. Jag vill peka på hur väl trafikströmmarna flyter i de kommuner och städer, där det finns goda markeringar av övergångsställen, och detta gäller såväl gångtrafiken som fordonstrafiken. Anledningen härtill är att man där visar den önskvärda respekten för befintliga övergångsställen och trafiksignaler. Tredje lagutskottet har inte velat biträda de motioner i denna fråga som jag väckt i denna kammare vid ett flertal tillfällen. Även om utskottets skrivningar har andats en viss välvilja har jag inte fått det besked som jag önskat. I motionerna har också lämnats ett flertal exempel på lösningar från andra länder. I Danmark har man t.ex. infört riktade ljus över övergångsställen vid genomfartsleder för att skärpa biltrafikanternas uppmärksamhet. I England tillämpas markering i form av sebrarandning av vägbanan och blinkande ljus. Dessa goda initiativ visar att vi i Sverige på detta område kan bättra oss avsevärt. Det stora problemet för oss i vårt land är närmast vinterklimatet, som medför att vägbanorna under en del av året är övertäckta. Herr talman! Det är min förhoppning att typexemplet Rosenbad och det positiva besked, som kommunikationsministern nu givit, inom en mycket snar framtid skall leda till åtgärder i enlighet med de önskemål som jag framfört i min interpellation.

Herr talman! Jag har i den motion som ligger till grund för förevarande utlåtande tillåtit mig hemställa att Östersjön skulle hållas fri från trafik av stora oljetransportfartyg av typen supertankers. Jag vill nu bara helt kort göra den kommentaren till detta yrkande, att jag naturligtvis inte var så Ooptimistisk att jag förväntade mig ett förslag från utskottet om att riksdagen skulle fatta beslut om ett direkt förbud med anledning av min korta och enkla motion. Det är emellertid med glädje som jag lägger märke till att frågan i utrikesutskottet har varit föremål för en sakbehandling, som lett fram till ett kort men dock positivt resonemang. Jag kan genomgående instämma i utskottets bedömning.

Ingen vill väl ifrågasätta de gigantiska riskmomenten. Herr talman! Jag har med detta helt kort velat ge uttryck åt förhoppningen, att de få men välvilliga satserna i utrikesutskottets utlåtande skall kunna utgöra en bas för aktivt och konstruktivt miljövårdande arbete i den riktning som jag förordat i motionen.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har motiverat sin motion, och jag delar hans synpunkter i långa stycken. Jag har vid två tillfällen tidigare tagit upp den här frågan i riksdagen. I dag är det lätt att illustrera de risker som saken gäller. Utgångspunkten kan vara det oljebälte utanför Stockholms skärgård som tycks driva in mot öar och stränder och hota fåglar, fiske och framtida badmöjligheter. Oron är stor framför allt hos dem som permanent eller tillfälligt bor i Stockholms skärgård. Ålänningarna har intensivt hoppats att vinden inte skall vända så att oljan driver till dem i stället. Man har inte tillräckliga resurser för att klara av ett sådant här oljebälte, säger man på den finländska sidan. Här i Sverige kan vi nog säga detsamma. Hur mycket olja är det då som man tror har kommit lös från det finländska fartyget Palva? Ja, det var omkring 100 ton. Det är det som har skapat oron, publiciteten, planerna på räddningsaktioner, det spända intresset kring vindriktningen under dessa dagar. 100 ton är naturligtvis åtskilligt. Men det är bara en bråkdel av den mängd olja som skulle komma lös om en jättetanker gick under i Östersjön. De fartyg som man nu planerar att sätta in i trafik i Östersjön är på omkring 100 000 ton. Skulle en sådan tanker brytas sönder och innehållet komma ut skulle det medföra ett oljeutsläpp som vore tusen gånger större än det som under dessa dagar skapat sådan oro i Stockholms skärgård. Vi kan naturligtvis inte säga vad som skulle bli följden av en sådan katastrof. Mycket skulle bero på vädret, vindarna, platsen för haveriet o.d. Men skulle 100 000 ton olja komma lös i Östersjön och driva in mot den svenska kusten är det risk för att större delen av skärgården i södra Sverige hotas och att vatten och växtliv skadas mycket allvarligt, kanske för all framtid. Utrikesutskottet säger inte mycket om vad vi skall göra för att hindra en sådan förstörelse. För egen del tycker jag att målsättningen är ganska enkel att formulera. Vi måste ta initiativ till en konferens mellan Östersjöns länder för att få till stånd gemensamma regler för transporter av olja över Östersjön. Vi måste bygga upp en internationell katastroforganisation som kan användas var som helst i Östersjön i händelse av haveri med en oljetanker. Och vi bör söka nå en uppgörelse med andra Östersjöländer som innebär att mycket stora tankbåtar för olja inte tillåts angöra hamnar vid Östersjön förrän vi har en organisation som skulle kunna klara följderna av ett haveri med en supertanker. Mot denna bakgrund är det särskilt allvarligt att ett av våra grannländer planerar att använda supertankers för olja redan under det närmaste året. Jag kunde i riksdagsdebatten i februari redogöra för de två fartyg på 105 000 ton vartdera som ett finländskt rederi vill sätta in i trafik på Helsingfors. Det första skall levereras redan i höst, det andra under år 1970. Båtarna skall levereras till Neste Oy, som är ett statligt rederi. I debatten för två månader sedan frågade jag kommunikationsministern om han hade tagit kontakt med Finland för att förhandla om ett uppskov med insättande i oljetrafik av dessa jättefartyg. Det svar jag fick från statsrådet Lundkvist var vagare än vanligt. Riksdagens upplysningstjänst kunde då upplysa om att inga kontakter hade tagits vare sig på verksnivå eller på regeringsnivå. Jag försökte i går att ta reda på om just den här frågan — leveransen av supertankbåtarna till Neste-rederiet — har behandlats i mellanstatliga överläggningar. Såvitt jag kan förstå har man inte gjort det. Varken på den svenska eller finländska sjöfartsstyrelsen känner man till något sådant initiativ från Sverige. Man har inte heller på departementsnivå i Sverige eller Finland något att berätta i frågan huruvida de båda aktuella jättetankbåtarna har diskuterats mellan våra båda länder. Och kommer de att sättas in under det närmaste året vet vi att det inte finns någon katastroforganisation i Östersjön som kan klara ett sådant läge. Vi tar risken av en Torrey Canyon-olycka i Östersjön. Tyvärr är man på finländskt håll ivrig att snabbt sätta in de här fartygen i trafik. Jag har i min hand ett brev från den finländske handelsoch industriministern, som handlägger dessa frågor. Han ber där om hjälp och samarbete för att boja ut Stora Bält på det sätt som behövs för att ta in ett fartyg som har mer än 15 meters djupgående. När en sådan utbojning är klar är det möjligt att för första gången föra en båt på över 100 000 ton in i Östersjön. Jag är mycket orolig för det miljöhot som ligger i den här utvecklingen. Jag vill därför ställa ett par frågor till utrikesutskottets talesman. Är det förenligt med en medveten miljöpolitik att sätta in en jättetanker i trafik i Östersjön innan man kommit överens om gemensamma regler och en gemensam katastroforganisation för detta innanhav? Är det rimligt att den svenska regeringen inte tycks ha tagit några som helst kontakter för att resonera med Finland om ett uppskov med insättandet av de supertankers som börjar att levereras redan i år?

Herr talman! Jag är glad att höra herr Mellqvist säga att utskottet har tagit mycket allvarligt på den här frågan. Jag är också glad över att man har skaffat upplysningar av olika slag för att försöka tränga in i den. Men det gör mig en smula orolig när herr Mellqvist säger att för att ta in större tonnage än det som vi i dag har måste man troligen muddra upp Stora Bält. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg — och jag har kontaktat expertis i både Sverige och Finland — att för att ta in de här båda båtarna på 105 000 ton vardera, som Neste-rederiet har beställt, behövs det troligen ingen uppmuddring utan bara en utbojning av Stora Bält. En sådan utbojning har också de finländska myndigheterna begärt. De vill genomföra den så snabbt som möjligt för att sätta in de här fartygen i oljetrafik i Östersjön. Herr Mellqvist säger sedan att han inte kan svara på mina frågor om de finländska tankbåtarna. Jag beklagar det, eftersom det är det mest akuta problemet. Dessa båtar är de enda som vi vet kan komma att sättas in inom mycket kort tid. Jag kan därför bara sluta med att tala om vad jag har fått reda på vid mina kontakter om just Neste-rederiets fartyg.

Anledningen till att herr Mellqvist inte kan svara på mina frågor är därför troligen att ingenting har gjorts. Det beklagar jag. Jag vore glad om också herr Mellqvist kunde beklaga denna passivitet.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 40 behandlar Kungl. Maj:ts proposition nr 37, som gäller förslag till lag om ändring i lagen om allmän försäkring. Ändringen avser kvinnas rätt till tilläggssjukpenning i samband med havandeskap. Denna sjukpenning ersätter ju inkomstbortfall vid bortovaro från förvärvsarbete. Lagen ger kvinnan möjlighet till ledighet under högst 180 dagar. Sjukpenningen utgår tidigast från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och senast från och med förlossningsdagen. Enligt de bestämmelser som nu gäller får kvinnan inte inträda i förvärvsarbete, även om detta skulle vara av helt tillfällig art och det kanske skulle röra sig om någon enstaka dag. Om hon gör det, förlorar hon rätten att i fortsättningen utbekomma tilläggssjukpenning.

Åtskil liga exempel härpå har också givits under årens lopp. Alltsedan 1954, då socialförsäkringsutredningens förslag låg till grund för den proposition som framlades, har kritik riktats mot regeln att ledigheten skulle vara sammanhängande. 1965 resulterade denna kritik, som framfördes motionsledes, i att riksdagen på förslag av andra lagutskottet överlämnade motionerna till familjepolitiska kommittén. I det regeringsförslag som vi i dag behandlar har departementschefen följt det av kommittén förordade tredje alternativet, som innebär att förvärvsarbete bör tillåtas i viss omfattning utan att kvinnan fördenskull skall gå förlustig rätten till fortsatt tilläggssjukpenning. Gränsen har dragits vid 30 dagar. Det skall villigt medges att detta förslag till liberalisering av lagstiftningen i och för sig är glädjande och medför större valfrihet för kvinnan att ägna sig åt förvärvsarbete. Men vi reservanter vill gå längre än vad propositionen och utskottet förordar och följer upp framställningar som gjorts i tre motioner. Vi anser — för övrigt i likhet med vad både LO och SACO givit uttryck för i sina remissyttranden — att om man verkligen vill försöka realisera ett valfrihetens samhälle bör åt kvinnan också ges obegränsad rätt till avbrott i ledigheten. Låt mig för att undvika alla missförstånd säga att vi reservanter ingalunda förbiser vad som är viktigt för både barn och moder, nämligen att barnets vård inte får eftersättas och att modern bör skyddas. Men vi menar att arbetarskyddslagens bestämmelser tillgodoser dessa önskemål. Däri stadgas förbud mot visst ansträngande arbete under den närmaste tiden efter förlossningen.

Man bör kanske också komma ihåg att för i varje fall de statligt och kommunalt anställda, som får vidkännas s.k. A-avdrag på lönen, innebär detta endast en mindre reducering av lönen. Då man har ett litet barn att sköta, ter sig ledigheten säkerligen betydligt värdefullare än att träda i tjänst i förtid. Genom att fixera gränsen för medgivet förvärvsarbete till 30 dagar undgår man inte, tror vi reservanter, de svårigheter som för närvarande existerar och som måhända även i fortsättningen kommer att innebära ekonomiska förluster för nånga. Är man inte förtrogen med lagens bestämmelser utan överskrider de 30 dagarna med en enda dag, ja, då går man förlustig tilläggssjukpenningen under resten av ledigheten — det kan bli upp till 149 dagar. Problemet är, som LO uttryckt saken — och det tycker jag är bra sagt — inte att gränsen är snäv utan att den är fast. I reservation II framhåller vi som vår uppfattning att man inte bör anse det som absolut givet att det är modern som — frånsett en period av återhämtning efter förlossningen — skall vara självskriven att ta vård om barnet. Vi tycker att det är föräldrarna själva som skall få avgöra den saken, och jag tror att den synpunkten delas av många unga familjer i dagens samhälle. Följaktligen anser vi, att åt fadern bör ges enahanda rätt till tjänstledighet som åt modern. Vi vet att familjepolitiska kommittén har i uppdrag att utreda frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män i socialförsäkringssystemet och att den fråga vi aktualiserat också berör annan lagstiftning. Därför stannar vårt yrkande vid att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t uttala, att tilläggssjukpenning i samband med barnsbörd bör kunna utgå även i de fall då fadern i stället för modern avstår från förvärvs: arbete för att vårda barnet, och att riksdagen hemställer om förslag i det avseendet. Slutligen, herr talman, några ord om reservationen III. Det har under årens lopp visat sig svårt att tolka innebörden i begreppet förvärvsarbete. Skall förtroendeuppdrag och andra mindre extrauppdrag räknas dit och skall den som är fri yrkesutövare få behålla en mindre del av sitt arbete, skall hon få delta i fortbildning eller vidareutbildning? Ja, det är frågor som inte klart kan besvaras. Det behövs tillämpningsföreskrifter härvidlag. Den uppfattningen hade för övrigt andra lagutskottet och riksdagen 1967. »Utskottet vill även framhålla», skrevs det då, »att centrala anvisningar, som grundar sig på rättspraxis och annat tillgängligt material, självfallet skulle vara av värde för de tillämpande myndigheterna.» Frånsett en samling av försäkringsdomstolens avgöranden har några anvisningar ännu inte utfärdats. Vi tycker det är angeläget att så sker och att i varje fall några av de oklarheter som råder på detta område skingras. Herr talman! Detta är helt summariskt innebörden i de reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet. Mycket mer skulle vara att tillägga, men då jag förmodar att båda mina medreservanter och motionärerna kommer att komplettera mitt anförande, ber jag med vad jag nu sagt att få yrka bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Som fröken Wetterström nämnde har en förvärvsarbetande kvinna som får barn rätt till ledighet under sex månader. Hon har också tilläggssjukpenning under den tiden förutsatt att hon uppfyller vissa villkor. Men om hon arbetar en enda dag under den tiden mister hon rätten till tilläggssjukpenning för resten av de sex månaderna. Sådana är bestämmelserna i dag. Under de senaste åren har det dragits upp flera fall där denna obönhörliga lagstiftning fått uppenbart orimliga verkningar. En sjuksköterska som arbetade i jag tror det var 14!/2 timme — hon blev ombedd av ett sjukhus där man behövde en operationssköterska med just hennes utbildning och sjukhuset ställde personal till förfogande för att se till hennes barn — förlorade rätten till tilläggssjukpenning för resten av ledigheten. Det har rört sig om lärare som under ferierna hjälpt till att lägga upp schema, om lärare som spelat orgel i en kyrka några timmar eller om kontorister som har ryckt in. Dessa fall togs upp här i kammaren 1964 i en interpellation av fru Nettelbrandt som ville ha en uppmjukning av dessa mycket strikta bestämmelser. Socialministern var då helt negativ till en sådan ändring. Han ansåg att man skulle kunna lösa problemet genom en bättre information. Men frågan följdes upp motionsvägen året därpå, och då beställde också riksdagen en ändring i uppmjukande riktning. Det är detta förslag som nu föreligger, och jag vill liksom fröken Wetterström markera att det givetvis är ett framsteg. Två remissinstanser vill här gå längre, vilket också har föreslagits i några motioner och i reservationerna. Vi vill ha en större valfrihet än de 30 dagarna som modern enligt propositionen skulle få arbeta. Jag vill understryka att det råder enighet om skyddssynpunkten, d.v.s. att modern skall ha rätt till tjänstledighet i sex månader och också att hon skall ha den ekonomiska möjligheten att utnyttja denna rätt genom tilläggssjukpenning. Det råder också enighet om att det kan vara motiverat med ett visst förbud mot särskilt ansträngande arbete för modern under tiden närmast efter förlossningen. Vad oenigheten gäller är huruvida man skall komplettera detta skydd med en styrning av mödrarna, om man med ekonomiska repressalier skall söka förhindra att vederbörande förvärvsarbetar under de sex första månaderna. Jag anser att det måste finnas synnerligen starka skäl för att man skall inskrida med en sådan styrning. Det finns ju å andra sidan skäl varför man inte skall ha sådana ekonomiska repressalier. Som fröken Wetterström nämnde kan de gränsproblem, som tidigare uppstått, fortfarande bli aktuella om modern har arbetat i 30 dagar och därefter arbetar i ytterligare en dag. Hon förlorar då rätten till tillläggssjukpenning för kanske ganska lång tid. Det kommer även då att framstå som en orimlig verkan. Metoden kan också i vissa fall få en rakt motsatt effekt mot den avsedda. Om t.ex. modern har arbetat i något mer än 30 dagar — hon kanske dels har tagit ett semestervikariat, dels ryckt in ytterligare ett par dagar på sitt arbete — kan hon ju känna sig tvingad att fortsätta att arbeta av ekonomiska skäl, fast hon i själva verket helst skulle vilja återgå till ledighet och vårda barnet. Jag anser inte att det har kunnat göras troligt att en ökad valfrihet skulle få några nämnvärda skadeverkningar. Då bör man välja denna väg, som också bl.a. LO och SACO har föreslagit. Därför yrkar jag bifall till reservation I, som innehåller samma lagtext som propositionen, med den enda ändringen att den mening, som avser maximering av förvärvsarbetet till 30 dagar, har tagits bort. Problem nummer 2 som vi tar upp, är frågan varför bara modern skall ha denna rätt till ledighet. Vi utgår från att det i de flesta fall kommer att vara modern som stannar hemma och vårdar barnet — i varje fall kommer det att gälla under den första tiden efter förlossningen, som behövs för en fysisk återhämtning, men denna går i regel på betydligt kortare tid än sex månader. Men varför skall man diskriminera de familjer som vill ordna det på ett annat sätt? Även om de är få, bör de enligt vår mening ha samma möjlighet utan att göra ekonomiska förluster. Det är också en mening som företräds av TCO och SACO i deras remissyttranden. Jag ber att få yrka bifall till reservation II, där vi föreslår att riksdagen beställer en sådan ändring. Det tredje problemet, är vad, som skall anses som förvärvsarbete och leda till förlust av tilläggssjukpenning. Det är ett problem som inte bara gäller mödrar som är hemma för havandeskapsledighet, utan det gäller naturligtvis alla sjukförsäkrade. Men det är kanske särskilt besvärligt för de förstnämnda. Den enda anvisning som försäkringstagaren i dag har att gå efter är en passus i handboken »Hitta rätt i allmän försäkring», där det sägs att man inte skall räkna som förvärvsarbete sådant »som inte har nämnvärd ekonomisk betydelse och som inte menligt påverkar tillfrisknandet». Den passusen har inte mycken ledning att ge i detta fall — nyblivna mödrar är ju inte sjuka, så man kan inte tala om att tillfrisknandet påverkas. Det har funnits fall där en nybliven mor, som har fullföljt ett politiskt uppdrag och gått på arvoderade sammanträden på kvällarna, har ansetts förvärvsarbeta genom detta och mist rätten till tilläggssjukpenning och alltså möjligheten att vara ledig. Det är uppenbart orimligt. Det finns varken något samhällsintresse eller något familjeintresse av att på det sättet försvåra politiskt eller liknande engagemang hos nyblivna mödrar. Det kan också finnas andra liknande fall. Det kan vara en läkare som behåller vården av en eller ett par patienter under ledigheten, därför att något speciellt förhållande gör det mest ändamålsenligt för patienterna. Det kan vara en arbetstagare som undergår betald fortbildning eller vidareutbildning. Det kan gälla uppdrag som övervakare eller som ungdomsledare i fritidsgrupper eller studiegrupper, eller något annat, som uppenbarligen enligt vanligt sunt förnuft inte borde diskvalificera för tilläggssjukpenning under barnsbördsledigheten. Utskottet efterlyste i ett utlåtande över en motion av herr Daniel Wiklund år 1967 tillämpningsbestämmelser. Man avvisade förslaget om att reglera detta i lagtext, men utskottet framhöll att centrala anvisningar som grundar sig på rättspraxis och annat tillgängligt material självfallet skulle vara av värde för de tillämpande myndigheterna. Det gäller fortfarande, och vi reservanter föreslår att riksdagen upprepar det uttalandet. Jag vill emellertid också understryka att det kanske inte i första hand är för de tillämpande myndigheterna, utan framför allt för försäkringstagarna, som sådana anvisningar skulle vara av värde. Det föreligger ingen klart utformad rättspraxis som man kan hänvisa till, det påpekade också riksförsäkringsverket i sitt utlåtande 1967. Det behövs anvisningar, men det har inte utfärdats några anvisningar sedan uttalandet gjordes. Därför bör riksdagen upprepa det. Jag vill dock påpeka och notera som en framgång för motionärerna, att andra lagutskottet i sitt utlåtande gör ett uttalande på en väsentlig punkt, nämligen när det gäller politiska och andra förtroendeuppdrag. Det gläder vi oss åt, men det finns fortfarande punkter som är oklara och där anvisningar behövs. Därför yrkar jag bifall till reservation III. Som sammanfattning skulle jag vilja framhålla, att det som föreslås i reservationerna inte är några stora ändringar. De flesta kvinnor kommer i framtiden liksom nu att utnyttja hela denna sex månaders ledighet, vare sig riksdagen följer utskottets majoritet eller följer reservanterna. I de flesta familjer kommer modern att vara hemma och inte fadern. De fall där det behövs tillämpningsföreskrifter är visserligen inte så få, men de är naturligtvis en minoritet. Det är alltså inga stora ändringar, men även små steg kan vara värda att ta, om de leder i rätt riktning. Ett bifall till reservationerna skulle innebära en något ökad valfrihet och en större jämlikhet mellan kvinnor och män. Därför hemställer jag till kammarens ledamöter att verkligen överväga, om de inte kan biträda någon eller helst alla reservationerna.

Herr talman! Först vill jag konstatera att ändringen i lagen om allmän försäkring i förevarande fall är ett steg 1 rätt riktning för att ta bort den irritation som länge har rått och som givit upphov till så många problem tidigare. Det anser vi vara bra, men ännu bättre hade det varit om man redan nu hade gjort den ändring som vi har föreslagit i motion II:1087 och avstått från den förmyndarmentalitet gentemot kvinnan som fortfarande finns kvar i och med att man har föreslagit en fast gräns vid 30 dagars tillåtet förvärvsarbete av 180 dagar. Man borde, anser vi, överlåta åt kvinnan själv att bestämma det antal dagar som hon önskar vara borta från arbetet och uppbära tilläggssjukpenning.

Mot denna argumentering vill jag invända, att man inte kan generalisera denna fråga på det sätt som utskottet gör. Det kan för många kvinnor vara mer både fysiskt och psykiskt påfrestande att plötsligen bli instängd inom hemmets fyra väggar med ett spädbarn. Dessutom måste man låta bli att generalisera när det gäller den tid som en kvinna orkar eller vill förvärvsarbeta. Många kvinnor arbetar — och detta utan besvär — till dagen innan eller kanske rent av samma dag som förlossningen äger rum. Det är nämligen ingen sjukdom att föda barn. Dessa kvinnor får hela sin ledighet efter barnets födelse. Detta kan vara bra för många, men för andra kvinnor kan det vara en verklig påfrestning. Det är också mycket individuellt hur fort kvinnan återhämtar sig. Dessutom kommer ett annat moment in i bilden, nämligen arbetarskyddslagens 35 §, som stadgar att kvinnan har rätt till ledighet sex veckor före och sex veckor efter nedkomsten. Denna argumentering har framförts i LO:s remissyttrande, som jag helt ansluter mig till. Inte minst viktigt tycker jag det är att ta fasta på vad LO skriver om rättvisesynpunkterna, nämligen att statens anställda, anställda inom kommuner och landsting och i viss utsträckning även anställda inom den privata sektorn — t.ex. SIF-anslutna, som jag själv mycket väl känner till — erhåller viss lön från arbetsgivaren under varierande tid av havandeskapsledigheten. Socialförsäkringen är i dessa fall en försäkring som visserligen tillgodoser samtliga grupper kvinnor som har förvärvsarbete men som för en del kvinnor utgör ett minimiskydd och för andra utgör ett maximiskydd. Även på denna punkt delar jag helt LO:s uppfattning. Inte minst av rättviseskäl finns det fog att överlåta åt kvinnan själv att med iakttagande av arbetarskyddslagens bestämmelser avgöra det antal dagar som hon önskar vara borta från arbetet och erhålla tillläggssjukpenning. Alltså är, herr talman, den nu föreslagna uppmjukningen av denna lag bra, men varför inte göra den bättre genast och ta bort den fasta gränsen på 30 dagar? Med det anförda ber jag att få ansluta mig till reservation I.

Herr talman! Jag tänker inte redogöra för de bestämmelser som nu gäller, det har tidigare talare redan gjort. Herr Romanus har också redogjort för bakgrunden till den motion som vi behandlade 1965 och som syftade till att kvinna, under den tid då hon på grund av barnsbörd avhåller sig från förvärvsarbete, skall få utföra sådant arbete i viss omfattning utan att därigenom förlora rätten till tilläggssjukpenning för återstående tid av ledigheten. I utlåtandet över motionen underströk andra lagutskottet vikten av att de skyddssynpunkter som anlades 1954 vid införandet av reglerna om tilläggssjukpenning för blivande och nyblivna mödrar upprätthålls. Jag tycker det finns anledning att erinra om det. Utskottet skrev också att i princip bör ledighet i samband med barnsbörd vara sammanhängande. Men på grund av den irritation som hade uppstått genom de exempel som här tidigare har nämnts ansåg utskottet att det kunde vara befogat undersöka, huruvida man utan att äventyra skyddsoch vårdintressena samt med beaktande av de administrativa hänsynen kunde tillåta en uppmjukning av de nuvarande reglerna. Det är alltså det utlåtandet som ligger till grund för den promemoria som familjepolitiska kommittén har redovisat och som också ligger till grund för propositionen.

Kommittén säger att den har för avsikt att i ett kommande betänkande redovisa sitt uppdrag att pröva frågan om ett vårdbidrag. Därför menar kommittén — och med all rätt tycker jag — att det finns ett nära samband mellan detta eventuella vårdbidrag och moderskapsförsäkringen. Kommittén har emellertid inte ansett att detta samband utgör ett hinder för de begränsade lagändringar som kan komma i fråga i anledning av de förslag som den nu har lagt fram. Kommittén understryker att syftet med tilläggssjukpenningen i anledning av barnsbörd är att den skall ge möjlighet för kvinnor med förvärvsarbete att vara borta från arbetet i samband med barnsbörd. Tilläggssjukpenningen är avsedd att ersätta den arbetsinkomst som kvinnan förlorar. För att ledigheten skall bli tilll verkligt gagn har det ansetts att den bör tas ut i ett sammanhang. Kommittén redovisar sedan olika alternativ, och understryker att man hela tiden bör ha i minnet att det från såväl den enskildes som samhällets synpunkt är av värde att ledigheten tas ut i ett sammanhang. Arbetarskyddssynpunkten som ligger bakom har inte ändrats i princip. Jag skall inte redogöra för de olika alternativen, men vill framhålla att införande av möjlighet att själv få bestämma det antal dagar av 180 man vill vara borta från förvärvsarbete inte bara skulle medföra administrativa svårigheter utan enligt kommitténs mening också vara alltför långtgående. Jag vet att man reagerat på kommitténs åberopande av de administrativa svårigheterna, men jag tror att reservanterna måste erkänna att det kan uppstå problem. Den kvinna som vill kan ju faktiskt arbeta måndag t.o.m. fredag och vara ledig lördag och söndag och få möjlighet ta ut tilläggssjukpenning för de båda arbetsfria dagarna. Det är klart att det inte finns något att erinra häremot om det äger rum någon enstaka gång, men om det sätts i system tror jag att man kommer att reagera. Skall vi ha den här regeln måste vi också ha vad vi kallar spärregler, men vi är väl inte intresserade av att göra lagen alltför invecklad. Tvärtom har det framhållits att vi bör göra den så enkel som möjligt för att det inte skall uppstå någon tveksamhet. Kommittén påpekar också att bakgrunden till uppmjukningen av kravet på sammanhängande ledighet inte är att kvinnorna önskar obegränsad möjlighet till förvärvsarbete. Det är snarast fråga om ett intresse bland arbetsgivarna av att kunna få hjälp vid speciella tillfällen då det finns behov av extra arbetskraft, och kvinnorna har också intresse av att kunna ta ett tillfälligt förvärvsarbete utan att drabbas av kanske ganska vittgående ekonomiska sanktioner. Kommittén säger också att man inte helt kan bortse från risken att det kan uppkomma ett visst tryck från kvinnans arbetsgivare för att förmå henne att återuppta förvärvsarbetet, även om det för hennes egen och för barnets skull hade varit bättre att inte göra det. Jag tycker också att kommittén gör ett väsentligt påpekande när den framhåller, att en lösning enligt det här alternativet skulle kunna föregripa det uppdrag som kommittén har att behandla, nämligen frågan om ett särskilt vårdbidrag. I det sammanhanget kommer nämligen också moderskapsförsäkringen in i bilden. Kommittén understryker — och andra lagutskottet stöder detta helt — att den kommande lagstiftningen skall vila på principen om sammanhängande ledighet men att det, som tidigare framhållits, kan vara be fogat med uppmjukningar i nuvarande regler om avbrott i ledigheten. Då uppstår givetvis frågan hur många dagar kvinnan skall få utföra förvärvsarbete. Kommittén har liksom propositionen och utskottet stannat för högst 30 dagar och detta för att kvinnan skall kunna åta sig ett normalt semestervikariat. Självfallet finns det risk för, som de tidigare talarna sagt, att någon arbetar t.ex. 31 dagar, men var man än sätter en gräns uppstår gränsfall. Detta är väl också anledningen till att utskottet understrukit det angelägna i att det på detta område bedrivs en intensiv information, och man får hoppas att kassorna utökar den nuvarande informationen. Beträffande ledigheten har man framför allt åberopat LO, som ju menar att kvinnan själv skulle få bestämma det antal dagar av 180 möjliga som hon önskar arbeta och samma uppfattning har SACO. Jag skall inte redogöra för LO:s yttrande, eftersom de som är intresserade faktiskt kan läsa herr Romanus” motion, där praktiskt taget allt finns återgivet. Jag tycker emellertid att det finns anledning att erinra om arbetarskyddsstyrelsens remissvar med anledning av promemorian.

Förbudet gäller sålunda inte arbete i butik eller på kontor. Arbetarskyddsstyrelsen skriver att det verkliga skyddet för mor och barn snarare ligger i rätten till tilläggssjukpenning, vilken ger modern ekonomisk möjlighet att under en tid av minst 180 dagar avhålla sig från förvärvsarbete. Ha gärna det i minnet, när ni läser reservationen I och skall ta ställning till frågan om kvinnans rätt till obegränsad rätt till avbrott i ledigheten. Det låter självfallet mycket bra att kvinnan bör ha möjlighet att själv välja hur många dagar hon vill arbeta. Men, som familjepolitiska kommittén skriver, glöm heller inte sambandet mellan ett eventuellt vårdbidrag och utformningen av moderskapsersättningen. Jag skall inte argumentera längre om den reservationen; motivet för de föreslagna 30 dagarna är utförligt behandlat av remissinstanserna och givetvis också av familjepolitiska kommittén.

Den reservationen tycker jag är märklig, därför att andra lagutskottet behandlade en liknande fråga 1967, och då beslöt riksdagen att frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor inom socialförsäkringssystemet skulle utredas, och ärendet överlämnades till fa miljepolitiska kommittén — vilket även reservanterna själva nämner. Jag hänvisar i det sammanhanget också till familjepolitiska kommitténs PM, där kommittén på s. 16 skriver: »Kommittén har som nämnts även fått i uppdrag att pröva frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor i sjukförsäkringen. — — — Kommitténs principiella uppfattning är att likställighet mellan män och kvinnor bör råda inom sjukförsäkringen.» Det uttalandet tycker jag är väl värt att beakta, och reservanterna i reservationen II borde kanske ha observerat det litet bättre. Vad slutligen gäller reservationen III om begreppet förvärvsarbete är det riktigt att vi har behandlat en liknande fråga 1967, i en motion som syftade till att man genom uttrycklig författningsreglering skulle fastslå vilka uppdrag som kunde tillåtas under sjukdom. Riksdagen avvisade emellertid tanken på sådana författningsregler. Orsaken härtill var att frågan om nedsättningen av arbetsförmågan i väsentlig utsträckning är beroende av bedömningen av förhållandena i det enskilda fallet. Vi menade och menar att det skulle vara mycket svårt att fastställa regler för detta i en författning och vi hänvisade i stället till rättspraxis som finns på området. Med förvärvsarbete i 3 kap. 13 § lagen om allmän försäkring avses enligt praxis endast sådan verksamhet, som direkt ger den försäkrade någon form av ekonomisk vinning. Beträffande frågan om kvinnan skall ha rätt att fullgöra något kommunalt uppdrag har utskottet uttalat, att i de fall där kvinnan före graviditeten haft politiska och därmed jämställda förtroendeuppdrag av begränsad omfattning skäl kan tala för att uppdraget inte bedömes som förvärvsarbete i lagens mening. Vi har alltså på denna punkt gjort ett förtydligande för att ingen tveksamhet skall uppstå. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle från denna diskussion genast vilja avföra ett argument, som antytts i utskottets utlåtande och nu även av fru Skantz, nämligen att det skulle vara ett arbetsgivarintresse som förs fram i reservationen I. Detta argument kan väl enklast avföras genom ett påpekande av att reservationen I i denna del helt överensstämmer med vad två löntagarorganisatiomer, LO och SACO, uttalat. Att de skulle företräda något arbetsgivarintresse i detta sammanhang torde inte någon ta på allvar. Vad det gäller är att ge löntagarna eller försäkringstagarna en större valfrihet. Det standardresonemang som alltid används för att ställa mera konkreta reformförslag på framtiden är ju att de föregriper utredningar, och det har nu också fru Skantz tillgripit. Jag har emellertid påpekat att det är fråga om ganska små förändringar i förhållande till utskottsmajoritetens förslag, och de går i rätt riktning både sakligt och i den meningen, att de ligger i linje med vad varje framtida reform rimligtvis kan komma att innebära. Därför anser vi inte att man kan hävda att reservationen I föregriper en framtida reform. En sådan kan rimligtvis inte komma att gå i motsatt riktning, så att valfriheten för nyblivna föräldrar skulle minska. Inte heller kan den gå i den riktningen att det ekonomiska stödet till barnfamiljerna skulle minskas. Därför är det ingen risk att ta detta steg redan nu. Det är väl inte nödvändigt att alltid — även när det gäller små ändringar — invänta pågående utredningar. Vidare åberopas de administrativa svårigheterna i detta sammanhang. Självfallet blir det något mera administrativt arbete om kvinnan får avbryta sin ledighet något mer än 30 dagar. Det kan då bli något fler avbrott, men det måste fortfarande vara betydligt enklare att administrera denna del av sjukförsäkringen än den som avser sjukdomsfall. Det är lättare att fastställa om en kvinna fått barn, än att avgöra när en person är sjuk. Därför borde de administrativa svårigheterna inte vara så avskräckande. Fru Skantz menade vidare att man skulle kunna arbeta från måndag till fredag och sedan vara ledig och uppbära tilläggssjukpenning över lördag och söndag för att sedan arbeta igen måndag till fredag. Detta är emellertid en svaghet som behäftar både propositionen och reservationen I. Riksförsäkringsverket — i vars styrelse såvitt jag vet fru Skantz är suppleant — vill i detta avseende införa en spärregel även beträffande propositionens förslag, vilken dock socialministern avvisar. Socialministern uttalar att man inte bör tynga bestämmelserna med spärrregler av detta slag utan först avvakta och se om något missbruk på denna punkt uppstår. Vi reservanter har samma uppfattning. Låt oss se om det blir något missbruk. Om så inte blir fallet är det onödigt att tynga bestämmelserna med en spärregel. Beträffande skyddssynpunkterna, som var en huvudpunkt för fru Skantz, vill jag säga att man inte utan vidare kan ta för givet vad som är det bästa och minst ansträngande för den nyblivna modern. Ofta har ju folk inte bara ett barn, utan det finns redan tidigare ett antal sådana inom familjen. I en familj som jag känner mycket nära finns det barn i åldrarna sex, fyra, tre och noll år, och jag kan försäkra fru Skantz och kammarens övriga ledamöter att det är betydligt mindre ansträngande att exempelvis vara i riksdagen, på ett kontor eller på en tidningsredaktion, än att vara hemma och vårda dessa barn, inklusive det minsta. Om fru Skantz inte tror på detta är hon välkommen hem för att pröva vilket som är mest ansträngande. Det är inget tvivel om att skyddssyn punkterna kan vara olika, och därför bör man överlåta åt familjen själv att avgöra vilken metod som skall tillämpas. Det är reservanternas linje. Fru Skantz citerade utskottets uttalande, att syftet med lagstiftningen är att ge kvinnan ekonomisk möjlighet att vara ledig. Jag vill då än en gång understryka att den möjligheten ges även enligt reservationen. Beträffande reservationen II vill jag framhålla att det inte heller här är fråga om att föregripa en utredning i den meningen att man skulle försvåra en framtida reform. Det finns inget hinder för att riksdagen i dag uttalar sig för jämställdhet mellan män och kvinnor just på denna punkt och beställer en lagändring därvidlag — det kan eventuellt ske tidigare än redovisningen av utredningsarbetet i övrigt. Vad gäller de allmänna tillämpningsbestämmelser som förordas i reservationen III hänvisar jag återigen till vad utskottet uttalade år 1967. Utskottet ansåg då att det vore värdefullt med tillämpningsbestämmelser — inte lagstiftning — på denna punkt. Några tilllämpningsbestämmelser har emellertid inte utfärdats, och därför bör riksdagen upprepa sitt uttalande att det vore ett stöd för myndigheterna att ha sådana. Visserligen görs nu av utskottet ett uttalande rörande politiska uppdrag, men det finns — som jag tidigare påpekade även andra fall där oklarhet råder huruvida sysslan skall betraktas som förvärvsarbete eller inte. Det gäller bl.a. övervakaruppdrag, fortbildning Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer vid andra lagutskottets utlåtande nr 40.
Herr talman! Jag vill helt kort understryka vad fru Skantz sade om gränsen 30 dagar och de gränsfall som kan uppträda. Fru Skantz framhöll, att var man än sätter gränsen så får man att göra med gränsfall. Det är alldeles riktigt. Men varför skall man då sätta en gräns? Varför kan man inte slopa gränsbestämmelsen och upphöra med att vara misstänksam mot kvinnorna? Man borde 1 stället visa kvinnorna förtroende och inte ge uttryck åt förmyndarmentalitet. Lagtexten bör därför enligt min mening utformas så som föreslås i reservationen I. Beträffande skyddsarbetet vill jag instämma i vad herr Romanus sade. Det kan vara betydligt arbetsammare att vara hemma med två eller tre barn än att få gå tillbaka till sitt normala arbete, som man kan och som man är lämpad för. Bara därför att man är kvinna måste man ju inte vara den perfekta modern. Därför är det ur kvinnans synpunkt värdefullt om hon har möjlighet att få pröva på förvärvsarbete igen. Hon bör även kunna gå tillbaka till hemmet, om hon märker att hon inte klarar av det hela, för att efter någon tid åter kunna pröva på förvärvsarbete. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen I.

Herr talman! Jag tänker inte blanda mig i denna diskussion efter den föredragning som fru Skantz har gjort. Men när man börjat tala om valfrihet, likställighet och jämlikhet, så tror jag att man fullständigt missuppfattat frågan. Denna lagstiftning syftar ju icke till någon likställighet, utan det gäller inkomstbortfall för förvärvsarbetande kvinnor som har fött barn. Någonting annat är det inte fråga om. Vi skall dock komma ihåg att vi behåller en dagsinkomst på mellan 6 och 52 kronor. Det är självklart att den kvinna som har möjlighet till förvärvsarbete frågar sig om det är rimligt att hennes dagsinkomst skall vara 52 kronor, medan andra kvinnor endast får 6 kronor. Tror inte damerna och her rarna att de hemarbetande kvinnorna — exempelvis en bondhustru — har samma svårigheter då det gäller arbetsprestationen? Av olika skäl tvingas dock en sådan kvinna att leva annorlunda. Jag godkände statsrådets proposition i detta avseende därför att man i fråga om de nuvarande reglerna gjort en rimlig avvägning med hänsyn till inkomstbortfallet. Jag skulle emellertid vilja understryka, herr talman, att sociallagstiftningen inte får knytas till sjukförsäkringens olika klasser, utan denna fråga måste tas upp i annat sammanhang. Men eftersom vi nu inte diskuterar denna sak, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag sade inte att reservanterna gick arbetsgivarnas ärenden. Jag erinrade om att familjepolitiska kommittén i sin PM skrivit att man inte helt kan bortse från risken av att det kan uppkomma ett visst tryck från kvinnans arbetsgivare för att förmå henne att återuppta sitt förvärvsarbete, även om det såväl för hennes egen som för barnens skull hade varit bättre om hon inte gjorde det. När man läser remissyttrandena från både LO och TCO, måste man få uppfattningen att det ligger någonting i vad familjepolitiska kommittén har skrivit. LO skriver att det givetvis bör vara kvinnans sak att avgöra i vad mån hon vill åta sig visst förvärvsarbete eller inte under havandeskapstiden. TCO skriver: »TCO vill emellertid understryka att avbrott i ledigheten alltid måste vara ett frivilligt åtagande av den enskilde arbetstagaren.» Jag vill faktiskt tyda detta på sådant sätt att dessa båda remissinstanser har hyst en viss oro och därför velat införa dessa rader i sina yttranden. Jag delar faktiskt inte herr Romanus” uppfattning när det gäller reservationerna. Det är här inte bara fråga om små ändringar. Frågan om införandet av ett eventuellt vårdbidrag som familjepolitiska kommittén «diskuterar vill jag för min del beteckna som mycket stor. Det är därför som utskottet har gått på propositionens förslag, ty vi vill inte på något sätt föregripa det arbete som familjepolitiska kommittén skall utföra. Vi får inte glömma bort att det här faktiskt är fråga om ett beställningsarbete som riksdagen har gjort och som grundar sig på det utlåtande som andra lagutskottet avgivit. Man talade där om en uppmjukning och skrev: »Utskottet syftar här på sådana fall som gäller enstaka kortare avbrott i ledigheten, t.ex. för att tillgodose tillfälliga behov av arbetskraft.» Det är detta utlåtande som ligger 'till grund för det arbete som bedrivits i familjepolitiska kommittén i den här frågan. Alla vill vi väl vara med om att förbättra familjepolitiken, men enligt min mening är det inte rätta tillfället att göra det i samband med behandlingen av denna fråga. Det får vi göra när familjepolitiska kommittén kommer med sina förslag.
Herr talman! När fru Skantz på tal om skyddsoch vårdsynpunkter hänvisar till vad arbetarskyddslagen säger på den punkten — förbudet gäller tyngre arbete och inte t.ex. anställningar i butiker, på kontor o. s. v. — vill jag i likhet med herr Romanus fråga: Vem kan egentligen garantera att en kvinna, som kanske har ett förhållandevis lätt förvärvsarbete, inte gör ett betydligt tyngre arbete hemma under dessa 180 dagar? Det förefaller som om dessa skyddssynpunkter knappast håller.

Det tycker jag är direkt diskriminerande för kvinnorna. När denna översyn inom socialförsäkringssystemet beträffande jämställdhet mellan män och kvinnor uppdrogs åt bl.a. familjepolitiska kommittén hade ju den fråga vi i dag diskuterar inte aktualiserats. Utskottsmajoriteten gör det lätt för sig genom att avfärda det hela med att tala om att familjepolitiska kommittén har uppdraget och att med hänsyn härtill »bör motionerna i förevarande del inte föranleda någon åtgärd från riksdagens sida». Man ägnar inte själva sakfrågan något intresse alls. Fru Skantz menade att var man än sätter gränsen då det gäller antalet dagar då förvärvsarbete skall medges kommer man aldrig ifrån gränsdragningsproblem. Jo, visst kommer vi ifrån dem, om vi tar bort gränsen. Det är det som vi önskar.

Herr talman! Fru Skantz menar att LO och TCO — som hon tolkar deras yttranden — har uttryckt oro för att arbetsgivarna skulle utöva påtryckningar. Jag ber att ordagrant få citera vad som står i LO:s remissyttrande, så får kammarens ledamöter bedöma det själva: »Såvitt LO har kunnat utröna har hittills inte kvinnliga arbetstagare under havandeskapsledighet utsatts för tryck från arbetsgivarens sida att återuppta förvärvsarbete. LO anser inte risken blir större vid en uppmjukning av lagen.» Fru Skantz håller inte med mig om att diskussionen rör små frågor. Hon säger att vårdbidrag är en stor fråga. Naturligtvis är det riktigt, men de ändringar som föreslås i dagens reservationer är inte stora. De är ändringar i rätt riktning, men de är inte större än att de bör kunna bifallas nu. Det var min synpunkt. Det är visserligen sant att den uppmjukning, som riksdagen beställde år 1965, var av ungefär den typ som den uppmjukning som nu har föreslagits i propositionen, men vad är det som hindrar att riksdagen i dag går ett steg längre än år 1965, när saken har blivit genomlyst och när tungviktiga remissorgan — löntagarorganisationer som LO och SACO — har föreslagit att den skall göra det? Varför kan då inte riksdagen ta detta inte särskilt djärva eller farliga steg, som dock går i rätt riktning? Fru Skantz anser att det inte nu är tillfälle att göra sådana reformer, eftersom utredningar pågår, men man kan ju successivt reformera och förbättra. Det trodde jag var den s.k. reformismens idé, och fru Skantz är väl ändå reformist? Herr Lundberg säger att det inte är fråga om likställighet, eftersom tilläggssjukpenningen är olika. Den likställighet som vi har talat om är likställigheten mellan män och kvinnor, och den skulle öka. Vidare skulle valfriheten öka för familjerna om reservanternas förslag bifölls — det lär ingen förneka. Vad beträffar likställigheten i fråga om tilläggssjukpenningen är reservanterna och utskottsmajoriteten precis lika goda kålsupare — ingen föreslår att tilläggssjukpenningens storlek skall ändras.

Herr talman! Jag skulle också kunna anföra långa citat ur LO:s yttrande, men just det som herr Romnus valde är väl inte det allra bästa. LO säger alltså att enligt dess mening förekommer sådana avbrott endast i mindre omfattning. Det är väl ändå rätt naturligt, eftersom man enligt de nuvarande bestämmelserna går miste om tilläggssjukpen ningen för återstående 180 dagar även om man arbetat bara en dag. Det rör sig därför med all sannolikhet för närvarande endast om några få fall inom LO och TCO. Anledningen till att jag tolkade LO:s och TCO:s yttranden så att de hyste viss oro var att de över huvud taget hade tagit upp frågan i sina remissvar. Den fråga vi behandlar i dag är bara en liten delfråga i den stora fråga som familjepolitiska kommittén haft att utreda: vår framtida familjepolitik. Kommittén säger i sin promemoria att den diskuterar ett eventuellt vårdbidrag. Hur detta skall utformas hör samman med frågan om moderskapsförsäkringen och måste ses i samband med den. Kommittén har dock lagt fram förslag beträffande 30-dagarsregeln. Jag vill också påminna om att det inte finns någon reservation eller något särskilt yttrande i promemorian från familjepolitiska kommittén. Detta måste väl tydas så att man är överens om det framlagda förslaget och vill arbeta vidare med alla de frågor som har samband med vår familjepolitik. Förslaget om att kvinna skall få utföra förvärvsarbete under högst 30 dagar är en avvägning mellan skyddsoch vårdsynpunkter samt önskemålen om en uppmjukning av gällande regler. Om förvärvsarbete kan utföras i 30 dagar kan kvinnan åtaga sig ett normalt semestervikariat. I familjepolitiska kommitténs promemoria nämns att kvinnan i allmänhet hämtar tilläggssjukpenningen i efterskott en gång i veckan och varje utbetalning förutsätter en ny framställning. Hon får då uppge hur många dagar hon har arbetat. Det måste läggas upp ett speciellt registerkort på dessa kvinnor, och det borde vara möjligt att införa ett system där man antecknar hur många dagar de arbetat. I så fall skulle man kunna påpeka för dem när det exempelvis återstår 10 av de 30 dagarna. Glöm som sagt inte bort att den fråga vi behandlar i dag endast är en delfråga i den stora som familjepolitiska kommittén utreder!

Herr talman! Utskottets talesman och reservanterna har tydligen haft litet svårt att tolka vad som ligger i det ställningstagande som LO har gjort i denna fråga och som tas upp i reservationen I. Det har föranlett mig att tala om vad som ligger bakom de skrivningar som finns i LO:s remissyttrande — i och för sig tycker jag inte att de kan ge anledning till några misstolkningar. När vi diskuterat denna fråga har vi sagt oss att det inte är inom socialförsäkringens ram utan genom arbetarskyddslagstiftningen som ställning skall tas till arbetarskyddssynpunkterna, de medicinska synpunkterna på kvinnors ledighet vid moderskap. Vi tycker därför att det är fel att man genom socialförsäkringen fastställer denna maximering till 30 dagar. Vi säger klart i remissyttrandet att behovet av en sammanhängande ledighet enligt LO:s mening i första hand bör tillgodoses genom = arbetarskyddslagstiftningen. Såvitt vi kunnat finna av familjepolitiska kommitténs förslag har det i huvudsak varit de administrativa svårigheterna som varit avgörande för att det tredje alternativet förordats. Jag tycker inte att LO:s skrivning, att det bör vara kvinnans sak att avgöra i vad mån hon vill åtaga sig förvärvsarbete under havandeskapstiden, tyder på någon tveksamhet hos LO. Det mesta av vad som står i LO:s yttrande har refererats under debatten. Vad beträffar LO:s skrivning att det såvitt LO kunnat utröna inte förekommit att kvinnliga arbetstagare utsatts för tryck från arbetsgivarens sida, vill jag framhålla att vi, innan vi skrev denna mening i vårt remissyttrande, givetvis hade tagit kontakt med olika förbund och fackföreningar. Vi har naturligtvis inte kunnat ta kontakt med alla de kvin nor inom LO som kan ha befunnit sig i denna situation. Men vid de undersökningar som vi gjort och som vi tycker är tillförlitliga har ingenting framkommit som tyder på att arbetsgivarna skulle utöva tryck på kvinnorna att återgå till förvärvsarbetet. Vi anser att denna maximering innebär, som fru Ryding uttryckte det, något av ett förmynderskap över kvinnorna. Det föreliggande förslaget till uppmjukning hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse. Men att man föreslår att antalet dagar, under vilka arbete tilllåtes, maximeras till 30 innebär bara ett fasthållande vid den byråkrati som jag tycker att vi alla har anledning att försöka komma ifrån. Herr talman! I det läge där frågan nu befinner sig yrkar jag bifall till reservationen I.

Herr talman! Jag skulle bara vilja säga att det var glädjande att lyssna till fru Sigurdsens anförande, i vilket jag kan instämma. Jag tycker precis som hon, att om man skall anlägga skyddssynpunkter på denna fråga, bör dessa förhållanden regleras i arbetarskyddslagen och inte i denna lag som avser den ekonomiska ersättningen. Jag vill också påstå att i och med att vi har denna fasta regel om 30 dagar, kan det uppkomma en situation som verkligen motverkar det syfte som utskottsmajoritetens talesmän säger sig ha när de anför skyddssynpunkter. Den kvinna som arbetar 31 eller 32 dagar går miste om ekonomisk ersättning i fortsättningen och hamnar alltså i den situationen att hon inte kan välja att stanna hemma och sköta om sitt barn utan helt enkelt måste börja arbeta. Jag tycker att utskottsmajoritetens hela skrivning tyvärr andas just en uppfattning att kvinnorna måste ha någon som hjälper dem att välja, någon som hjälper dem att tänka. Vad fru Skantz sagt tyder på att kvinnan inte själv kan få avgöra vad som är bäst för henne, om hon skall stanna hemma och sköta barnen eller om hon skall yrkesarbeta, utan det måste finnas en regel som innebär ett slags förmyndarskap över henne. Jag kan inte förstå hur man i det moderna samhället fortfarande kan omfatta sådana förlegade synpunkter. Som fröken Wetterström sade tidigare är det kanske i många fall arbetsammare för en hustru att vara hemma och sköta om barnen än att gå till kontoret och anlita någon som under tiden har hand om barnen i hemmet. Jag skulle slutligen, herr talman, vilja säga några ord i anledning av vad herr Lundberg anförde beträffande jordbrukarhustrurna; de får minsann inte någon sådan här ersättning, framhöll han. Nej, det är riktigt. Jag vet inte om herr Lundberg har röstat för det förslag som vi från mitt partis sida har lagt fram, nämligen att man skulle försöka uppskatta värdet av de arbetsinsatser som görs av jordbrukarhustrur och andra som är gifta med egna företagare. En uppskattning av värdet av dessa arbetsinsatser innebär att vederbörande får deklarera för detta och sedan erhåller en tilläggssjukpenning som grundar sig på deras arbetsprestation. Om herr Lundberg har röstat för detta förslag har det varit till hjälp för jordbrukarhustrurna även i det här avseendet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet flera gånger men jag måste göra det när fru Kristensson talar om förmyndarskap och att kvinnorna själva skall bestämma 0. s. v. Jag hade accepterat detta om bara inte fru Kristensson hade lämnat in en motion där det står att avbrott i ledigheten med bibehållen rätt till tilläggssjukpenning inte bör ske förrän 30 dagar förflutit från barnets födelse. Utskottet har inte velat bestämma en gräns, oavsett var den skall sättas, utan vi har överlåtit åt modern att själv avgöra saken.
Herr talman! Min motion kanske kan synas ologisk vid första påseendet, men jag vill erinra om att vi nu har en bestämmelse som säger att tilläggssjukpenning kan utgå från och med trettionde dagen efter förlossningen endast om kvinnan har barnet i sin vård eller på grund av sjukdom är hindrad att vårda barnet. Det är emellertid uppenbart att det är hänsynen till kvinnan själv under den första månaden efter förlossningen som motiverar att hon skall få tilläggssjukpenning oavsett om hon har barnet i sin vård eller inte. Jag tycker därför att motionen i den delen var ganska logisk. Den tillgodoser just de medicinska skyddssynpunkterna, och dessa finns i det här nämnda avseendet såvitt jag vet inte speciellt angivna i arbetarskyddslagstiftningen.

Herr talman! Bakgrunden till Kungl. Maj:ts proposition 62 är bl.a. att utredningen om adoption av utländska barn tog upp till behandling behovet av en ändring av 47 8 barnavårdslagen. Jag har ingenting att invända mot att förslaget om lagändring läggs fram utan att man inväntar förslag från socialutredningen, som har att utreda barnavårdslagstiftningen. Jag vill ändå anföra några synpunkter på andra lagutskottets utlåtande nr 44, men jag har inget annat yrkande än utskottet. av herrar Åkerlind och Werner, där det bl.a. yrkas att socialstyrelsen må anföra besvär över barnavårdsnämnds dels genom förhandsbesked till enskilt hem lämnad lämplighetsförklaring, dels till enskilt hem meddelat tillstånd att ta emot fosterbarn. Jag tycker att den motionen andas misstroende mot barnavårdsnämnderna. Jag skall emellertid nu bara uppehålla mig vid den del i motionsyrkandet som rör socialstyrelsens besvärsrätt.

Samma var förhållandet när överenskommelsen med Korea kom till stånd. Såsom framgår av på s. 74 och följande i Statens offentliga utredningar 57:1967 har utredningen tagit upp socialstyrelsens propå om rätt till överprövning av barnavårdsnämnds beslut. Utredningen fann att sådan rätt i realiteten kunde innebära detsamma som ett upphävande av nämndens beslut om fosterhems godkännande, och utredningen avvisade därför propån. Det kan också anmärkas, framhöll utredningen, att socialstyrelsen inte är besvärsmyndighet i fråga om beslut av barnavårdsnämnd. Utredningen ansåg vidare att socialstyrelsens erfarenhet i fråga om placering av barn i fosterhem borde på annat sätt komma adoptionsverksamheten till godo och menade att socialstyrelsen borde ge ut en skrift med råd och anvisningar till barnavårdsnämnderna enligt utredningens förslag. Man underströk också vikten av att barnavårdsnämnderna följde de anvisningar som socialstyrelsen kunde förväntas komma att utfärda. Barnavårdsnämndernas osäkerhet i början, när de hade fått sig pålagd denna nya uppgift, i fråga om bedömningen av presumtiva adoptanter är förklarlig, då en livlig debatt och många gånger missvisande uppgifter om myndigheternas inställning till denna fråga förekom. Framför allt beskylides svenska myndigheter för avoghet och byråkrati som i själva verket berodde på svårigheter att få besked om lagstiftning i andra länder. Denna har emellertid klarlagts och redovisats av utredningen.

Enligt uppgifter jag har fått från socialstyrelsen tillställs barnavårdsnämnderna, när de har att handlägga frågor om prövning av fosterhem för utländska barn, en speciell promemoria med anvisningar om hur prövningen bör ske. Jag har mycket svårt att föreställa mig att socialstyrelsen skulle kunna uteslutande på skriftliga handlingar göra säkrare bedömningar om fosterföräldrars lämplighet än den bedömning som sker ute i barnavårdsnämnderna genom att en tjänsteman personligen träffar de presumtiva adoptivföräldrarna och barnavårdsnämnden sedan fattar sitt beslut. Jag ifrågasätter inte motionärernas ärliga uppsåt vad beträffar barnens rättssäkerhet, även om jag tycker att de överdriver när de menar att statsrådet i proposition nr 14 vill vänta med att införa en utvidgad överprövningsrätt i fråga om dels lämplighets förklaringen, dels meddelat tillstånd att ta emot fosterbarn tills socialutredningen i samråd med utredningen om rättshjälp för förvaltningsärenden prövat denna fråga. Detta måste ur rättssäkerhetssynpunkt anses betänkligt. Det är på det sättet att när barn blir adopterade, vare sig det är barn från Korea eller från Grekland, har adoption skett i barnets hemland. Då barnet kommer hit till Sverige anses det som fosterbarn och åtnjuter skydd av fosterhemsinspektionen tills Kungl. Maj:t har fastställt den adoption som är klar i barnets hemland, före barnets ankomst till Sverige. Jag har som sagt, herr talman, inget annat yrkande än utskottets, men jag har velat framföra dessa synpunkter till protokollet.

Herr talman! I ett särskilt yttrande har herrar Ebbe Ohlsson och Hedin understrukit, att de delar motionärernas uppfattning att gällande inskränkningslag medför svårigheter för enskilda företag som bedriver gruvdrift i Norrbotten. Bolidenbolaget har i ett remissyttrande till bankoutskottet hösten 1968 framhållit, att bolaget har ledig arbetskraft för malmprospektering som det gärna vill använda i Norrbotten men att i länet gällande inskränkning av rätten till inmutning omöjliggjort detta. För kammarens ledamöter torde det vara välbekant att Norrbottens län har den största arbetslösheten av alla skogslän. Enligt min bedömning kommer också länet att uppvisa den sämsta utvecklingstrenden om den nuvarande politiken fortsätter. Ett led i förändringen av den nuvarande politiken vore att upphäva särbestämmelserna för länet i fråga om inmutningsförbud och att statsmakterna därmed markerade att enskilda företags insatser i länet är välkomna. Möjligheterna att finna brytvärda malmer skulle också öka och därmed förutsättningarna för ny gruvdrift. Ett upphävande av inmutningsförbudet har även den fördelen att det skulle innebära en positiv stimulans utan att det allmännas utgifter fördenskull ökar. Herr talman! I utskottets utlåtande omtalas att gruvrättsutredningen under första halvåret 1969 avser att avge ett betänkande vari bl.a. frågan om inskränkningslagens fortsatta giltighet tas upp till behandling. Som motionär i frågan vill jag uttrycka förhoppningen att betänkandet och de därav följande för

Herr talman! Det är som allmänna beredningsutskottets majoritet framhåller otvivelaktigt riktigt att få områden är föremål för så intensiv uppmärksamhet som Stockholms skärgård och det är lika obestridligt att flera utredningar om skärgårdsproblematiken har igångsatts och alltjämt pågår. Men det är också lika ovedersägligt, herr talman, att varken uppmärksamheten eller utredningarna hittills har lett till något avgörande resultat. I själva verket har tvärtom motsättningarna mellan de olika intressen som gör sig gällande i fråga om skärgårdspolitiken tillspetsats och de är i dag större än tidigare. Nya problem har tillkommit. Bristen på helhetssyn och enhetlig planering har skärpt olägenheterna, och missnöjet på olika håll är nu mera påfallande än tidigare. Skärgårdsproblemen avser i dag inte bara meningsbrytningar mellan olika intressen, de har också förvärrats genom en pågående, snabb mil jöförstöring vilken hotar det säregna landskap som våra skärgårdar och framförallt Stockholms skärgård utgör. Man kan fråga sig vad detta beror på. Länsstyrelsen i Stockholms län har ju långt ifrån varit inaktiv. Tvärtom har de olika länsorganen företagit den ena utredningen efter den andra, och i en mängd skrivelser till Konungen — om jag inte minns fel 17 stycken under de senaste åren — har länsmyndigheterna under hela 1960-talet krävt åtgärder och insatser av olika slag. Inom naturvårdsverket sysslar man också med skärgårdsproblemen. Men samtidigt har, som jag redan sagt, motsättningarna tillspetsats. Bakom de många olösta frågorna ligger bristande resurser, delvis av ekonomisk natur, och brist på lämpliga författningsbestämmelser. Byggnadslagstiftningen är föråldrad. Den tilllämpning av byggnadslagstiftningens och andra liknande regler som sker inom skärgårdsområdena är i många hänseenden i varje fall diskutabel. Det är min bestämda övertygelse att många av de frågor det här gäller inte kan lösas enbart på regional nivå. De regionala myndigheterna är bundna av gällande riktlinjer av generell natur och av författningar som inte utan vidare låter sig anpassas till skärgårdens problem. Detta är ett motiv — och kanske det viktigaste — för vårt krav att regeringen skall uppdra åt en särskild utredning att ta hand om hela detta komplex av frågor. Självfallet föreligger liknande motsättningar och problem inom andra skärgårdsområden och glesbygder. Frågorna är sålunda delvis av generell natur. Men i stor utsträckning är de ändock speciella och betingade av förhållandena i det naturområde som Södermanlands och Upplands skärgårdar utgör. Detta är en orsak till att vi anser att en utredning i första hand bör söka nå en lösning just av detta skärgårdsområdes svårigheter. Låt mig här i korthet peka på några företeelser som bör utredas eller vara vägledande vid utredningsarbetet. Utredningen måste utgå från att Stockholms skärgård inte främst utgör ett fritidsoch rekreationsområde för storstadens befolkning och att det inte kan jämföras med fjällområden och vildmarker i de nordliga delarna av vårt land. Stockholms skärgård är inte i första hand ett naturområde, som i stort sett saknar motsvarighet på annat håll i världen, utan en gammal kulturbygd som fått sin karaktär av mänskligt arbete och människors bebyggelse. Det är en näringsgeografisk enhet, inte ett fritidsområde. Just därför föreligger det inte någon motsättning mellan skärgårdens fasta befolkning — och då syftar jag inte bara på skärgårdsborna utan även på de stadsbor som blivit bofasta därute en stor del av året — och naturen och djurlivet. Alltjämt häckar sjöfågeln intill eller under boningshus, bodar och bryggor, och alltjämt söker den skydd för rovfågel och räv intill bebyggelsen. Det är förhandenvaron av en fast befolkning och dess arbetsinsatser som har skapat balansen mellan fauna, flora och människor i detta kulturlandskap. Många av skärgårdarnas aktuella problem har skapats av den rörliga fritidsverksamhet som vissa politiker och planerare i första hand vill prioritera — eller rättare sagt av vissa yttringar av denna verksamhet. Snabbgående plastbåtar i mellanoch ytterskärgårdens övärld och trånga leder splittrar ejderoch svärtruggar, och ungarna blir lätt byte för truten. Fritidsfolkets strandhugg på fågelskären under den ömtåliga häckningstiden, nedskräpningen och förödelsen av stränderna samt den hårda nötning över huvud taget som det intensiva fritidslivet kan åstadkomma i vissa delar av skärgården är framför allt vad som förorsakat skador och problem. Och fritidsfolkets antal växer för varje år, likaså båtbeståndet. I och för sig är detta glädjande och hälsas av alla med tillfredsställelse. Men vi måste också vara medvetna om att fritidsbåtarna och deras toalettanordningar i hög grad bidrar till vattenföroreningen. Fortfarande saknar vi i vårt land, i motsats till vad fallet är på andra håll, förbud mot direkt utsläpp av föroreningar i våra vatten. Det växande fritidslivets behov har å andra sidan inte tillgodosetts. Bristen på replipunkter och hamnar för fritidsfolket är påfallande stor. Tilldelningen av bensinskattmedel är alltför begränsad, och en samordnad planeringsverksamhet, ägnad att tillgodose fritidsfolkets berättigade krav på säkra leder, hamnar och mottagningsstationer för skräp och avfall, har hittills icke kommit till stånd. Den växande passagerartrafiken fraktar i dag mellan en halv och en miljon människor från Stockholm, Kapellskär och Norrtälje till åland och Finland. Även dessa båtar och färjor har direkta toalettutsläpp. För vatten och stränder i den berörda delen av skärgården har detta fått orimliga konsekvenser. Fortfarande saknas i stort sett regler för att lösa problemen med denna form av nedskräpning. I de fall då regler finns, är kontrollen av efterlevnaden dålig. Likaså saknas i stor utsträckning bestämmelser som reglerar hastigheten inom båttrafiken. I trånga leder framföres den tunga passagerartrafiken med hastigheter som medför skador på stränder och bryggor och utsätter fritidstrafiken, framför allt nattetid och i dimma, för mycket stora risker. Det verkligt stora miljöproblemet, som framför allt angår skärgården och skärgårdskommunerna, nämligen hur oljekatastrofer skall kunna effektivt förebyggas är, som vi alla vet, ännu inte löst. Alltjämt saknas också generella regler för hur skärgårdskommuner och strandägare skall ersättas vid oljeskador. Herr talman! Vi behandlade för nå gon timme sedan i denna kammare utrikesutskottets utlåtande nr 4, i vilket utskottet enhälligt betonade vikten av att regeringen vidtar alla de åtgärder — såväl på det nationella planet som i samarbete med andra länder — som är påkallade och möjliga för att söka förhindra nedsmutsningen av Östersjöns vatten genom olja. Utskottet förutsätter att regeringen, utöver den aktivitet som redovisats för utskottet, även framgent kommer att följa denna fråga med den största uppmärksamhet. Denna fråga angår inte minst de ömtåliga skärgårdsområdena. Skärgårdskommunerna som på sommaren har en befolkning kanske tio gånger så stor som den hela året bofasta, har inte resurser att lösa de ordningsoch destruktionsproblem som fritidsbebyggelsen och fritidsverksamheten förorsakar. Bristen på enhetlig planering och den hårda — jag vågar säga inte ursprungligen avsedda — tillämpning av byggnadslagstiftningens och strandlagens regler som förekommer är ur rättssäkerhetens synvinkel oroande. I en framställning till Kungl. Maj:t för några år sedan medgav länsstyrelsen i Stockholms län själv, att den »på grund av utvecklingen tvingats att hävda en tämligen långtgående tolkning när det gäller begreppet tätbebyggelse». Man har alltså gått längre än vad som ursprungligen förutsatts i lagstiftningen. Detta har lett till att t.o.m. skärgårdsbor eller direkta ättlingar till skärgårdsbor, som vill bygga på det egna stamhemmanet, i praktiken förhindrats göra detta därför att myndigheterna kräver att byggnadsplan först skall utarbetas. I flertalet fall saknar vederbörande ekonomiska resurser för att uppgöra dylika byggnadsplaner. På många håll har dessa krav därför lett till totalt byggnadsstopp. Ersättningsbestämmelserna vid förbud att utnyttja mark eller vid ianspråktagande av mark har delvis varit oklara. Bristen på anslag har lett till att ersättningsfrågorna förhalats. Det torde i dag råda en rätt allmän osäkerhet om vilka rättigheter och skyldigheter en markägare i Stockholms skärgård har och vilka rättsliga begränsningar i sin förfoganderätt över marken som han måste acceptera. Avvägningen mellan det rörliga friluftslivets och den bofasta befolkningens intressen uppfattas av många som orättvis. Man frågar sig t.ex. varför den som lägger ned sina sparpengar i en båt skall ges möjlighet att göra strandhugg och att tämligen obegränsat förfoga över stränderna, medan den som lägger ned motsvarande belopp i ett eget hus inte får rätt att bygga i anslutning till de vatten som sedan århundraden givit naturliga förutsättningar för kommunikation i skärgårdsområdet. Inom vissa områden i Stockholms skärgård har strandlagens regler lett till ett totalt byggnadsförbud, därför att naturen inte ger möjlighet till bebyggelse i den starkt splittrade övärlden, om hus inte får förläggas i anslutning till stranden. Jag vill understryka, herr talman, att det är den nuvarande avvägningen som jag vänder mig emot. En riktig skärgårdpolitik måste syfta till att skapa betingelser för både fast bosättning och rörligt fritidsliv. Det får inte vara ett antingen—eller utan det skall vara ett både—och. Det ligger, vågar jag påstå, i det rörliga friluftslivets eget intresse att skärgården nu liksom tidigare har tillräckligt antal replipunkter med fast bebyggelse och befolkning, som förhindrar förbuskning och igenväxning av landskapet och ger möjlighet till kontroll över de avarter av det rörliga friluftslivet som tyvärr förekommer. Men den fasta bebyggelsen måste anpassas efter naturen. På alltför många håll i skärgården kan man finna skrämmande bevis på bristande anpassning till natur och traditioner. Den frågan kan emellertid icke lösas genom totalförbud. Det krävs en generalplanering av hela skärgårdsområdet, som tar hänsyn till de skilda intressen som här gör sig gällande. Syftet måste i sista hand vara att skapa ett levande skärgårdsområde. Det finns, herr talman, fortfarande stora möjligheter att utnyttja vår skärgård för en förnuftig bebyggelse med bevarad natur och bevarad miljö. Lika väl som det framstår som ett gemensamt intresse för oss alla att bredda förutsättningarna för ett rikt rörligt friluftsliv borde det vara ett intresse för oss att utnyttja de stora möjligheterna till det fasta fritidsliv som allt fler människor eftersträvar med stigande levnadsstandard. Uppsplittringen av vattenoch markområden i ytterskärgårdarna har på sina håll fått orimliga konsekvenser och skapat särskilda problem. De nuvarande reglerna utgör, såvitt jag förstår, inte ett tillräckligt instrument för att förhindra ett fortsatt schackrande med andelsrätter. Detta, liksom bodbebyggelsen på ytterskären, hör också till de många olösta skärgårdsfrågorna. Låt mig även peka på behovet av att skapa varaktiga arbetstillfällen för den bofasta befolkningen i denna glesbygd. En förnuftigt planerad fritidsbebyggelse, som replierar på en fast befolkning, skulle skapa goda arbetsbetingelser året runt. Även här är det alltså fråga om en syntes mellan olika intressen — inte om motsättningar. Att en lösning av kommunikationsproblemen inte minst vintertid har eti direkt samband med den fasta befolkningens möjligheter att existera, behöver jag väl inte särskilt stryka under. De isbrytande stora passagerarfartygen skärper svårigheterna för redan förut isolerade övärldar. Herr talman! Jag har på detta sätt mycket kortfattat velat peka på några problem som är av den natur att de inte kan lösas regionalt utan som det måste ankomma på statsmakterna att ta ansvaret för. Vad det generellt gäller är — jag upprepar detta — att skapa en syntes mellan de skilda intressen som bryter sig i skärgårdsområdet och att åstadkomma en enhetlig planering som är positiv och konstruktiv och som syftar till att bevara miljön och att utnyttja de rika möjligheter som skärgårdsområdet erbjuder både för bebyggelse och för ett rörligt friluftslivs. Det är den syntesen och den planeringen, som trots all den uppmärksamhet som ägnats skärgårdens problem och trots alla de utredningar på området som gjorts, hittills inte kunnat åstadkommas. Det är mot den bakgrunden som vi framhärdar i våra krav på att en statlig utredning snarast möjligt skall komma till stånd. Jag ber att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Såsom herr Bohman påpekade i inledningen av sitt anförande är det få områden som varit föremål för så stor uppmärksamhet och så många utredningar som just Stockholms skärgårds framtida utveckling. När vi i allmänna beredningsutskottet även i år fått en motion från moderata samlingspartiet i denna fråga har vi inhämtat synpunkter på densamma från ett fiertal remissorgan. Jag vill börja med att citera vad Svenska kommunförbundets styrelse anfört i sitt remisssvar. Den säger: »Den allmänna glesbygdsproblematik som aktualiseras i motionerna är icke något speciellt för stockholmsskärgården utan återfinnes också på många andra håll i landet. De allmänna glesbygdsfrågorna är under utredning i den av Kungl. Maj:t tillsatta glesbygdsutredningen.» Jag vill hävda att den tolkning som Kommunförbundets styrelse gjort är riktig. De stora problem som uppenbarligen finns i Stockholms skärgårdsområde skiljer sig inte väsentligt från de problem som vi har i skärgårdsområdet i västra Sverige eller i Blekinge skärgård. De skiljer sig icke heller från de problem som återfinns i stora glesbygdsområden i detta land. Trots detta är det emellertid alldeles klart att ett skärgårdsområde som ligger i anslutning till en befolkningsagglomeration på bortemot två miljoner är av speciellt riksintresse. Nästan samtliga remissvar har avstyrkt att man nu tillsätter ytterligare en utredning. Ett flertal utredningar har gjorts och ett flertal pågår. Naturvårdsverket påpekar att dessa frågor är föremål för utredningar i skilda sammanhang och att det inte skulle vara lämpligt att tillsätta ytterligare en utredning. Länsstyrelsen i Stockholms län som har att handlägga dessa i stor utsträckning regionala frågor, vilka skall behandlas av primärkommunerna, avstyrker också bifall till motionerna. Eftersom herr Bohman just tog upp den fysiska planeringen, kan jag nämna att länsstyrelsen påpekat att »Länsöversiktsplan 66» har givit ett underlag för en bättre sådan planering. Planen antogs våren 1967 och den kommer att samordnas med en allmän generalplanering för Stockholms skärgård. Det är således väl sörjt för att vi får en bättre tingens ordning i Stockholms skärgårdsområde när det gäller den fysiska planeringen. I detta sammanhang vill jag också hänvisa till att byggnadslagstiftningen är föremål för översyn. Det kan vara tänkbart att det blir sådana förändringar som möjliggör att för framtiden planera på ett bättre sätt även för skärgårdsområdena. Jag skall inte ta upp någon längre diskussion med herr Bohman med anledning av de synpunkter som han framförde. Miljöförstöringen är natur ligtvis bekymmersam i Stockholms skärgårdsområde. Den är bekymmersam längs hela den svenska kusten, men även på detta område händer en del saker. Om ett par veckor kommer vi här i kammaren att få ta ställning till en miljövårdslag som gör det möjligt för samhället att ingripa mot miljöfarlig verksamhet. I detta sammanhang torde det även bli möjligt att angripa den nedsmutsning och den miljöfarliga verksamhet som pågår i våra svenska skärgårdar. Jag skall inte ta upp mer än ytterligare en fråga som herr Bohman berörde i sitt inlägg.

Jag tror att få människor i en storstadsregion som Stockholmsområdet vill ha en ändring i strandlagen. Enligt min uppfattning har det rörliga friluftslivet, inte minst i Stockholms skärgård, gynnats av strandlagen, och därför kan jag inte tänka mig att vi skall börja göra några förändringar i den. Även om strandlagen i viss utsträckning begränsar den bofasta befolkningens »rörelseförmåga» är ändå fördelarna så stora för de många människorna i denna storstadsregion att några förändringar absolut inte bör vidtas. Jag skall, herr talman, inte fortsätta argumenteringen längre. Utskottet är så gott som enigt. Moderata samlingspartiets representanter har fogat en reservation till utskottsutlåtandet, men majoriteten har med stöd av de remisssvar som inkommit beslutat sig för att avstyrka motionerna.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

Herr talman! Jag vet inte hur väl herr Hugosson känner till de områden som han nu talar om. Jag vill naturligtvis inte ifrågasätta herr Hugossons kompetens, men om han vill göra gällande att de problem som jag här tagit upp — och som i varje fall ett flertal av oss i denna stad är medvetna om — inte skiljer sig från problemen i andra glesbygder, vittnar det om stor okunnighet om vad vi diskuterar. Det är klart att det förekommer paralleller. Det finns vissa gemensamma nämnare för frågor i Stockholms skärgårdsområde och i Göteborgs skärgårdsområde. Det finns problem som bör lösas efter gemensamma linjer. Men jag vågar ändå påstå att de svårigheter, som har spetsas till och i dag är akuta för det stockholmska skärgårdsområdets miljö, är sådana att de motiverar att en utredning i första hand sysslar med dem och att utredningsmaterialet sedan utnyttjas även på annat håll. När allmänna beredningsutskottet i höstas diskuterade en liknande motion, avvisade utskottet liksom i år motionen och förklarade att nu hade alla de utredningar igångsatts som behövdes, nu fanns det tillräckligt material för att ta ställning. Medan den frågan diskuterades här i riksdagen påbörjades emellertid ytterligare utredningar, och i januari månad ansåg sig länsstyrelsen tvingad att sätta i gång en ännu längre gående utredningsverksamhet. De tidigare utredningarna har alltså nu kompletterats. Men utredningsverksamheten har pågått i mer än 20 år utan att hittills ha lett fram till något påtagligt resultat, bl.a. därför att myndigheterna varit bundna av generella författningsregler och bestämmelser, som inte utan vidare låter sig tillämpa i skärgårdsområdet. Det behövs lagändringar i väsentliga hänseenden för att vi skall kunna lösa de problem som det här är fråga om. På en konferens, anordnad av länsstyrelsen i Stockholms län i januari — vid vilken för övrigt allmänna be redningsutskottets ordförande fru Eriksson var närvarande — lämnade länsöverdirektören Nyqvist en redovisning av en del av dessa frågor. Han talade om för de närvarande att man nu skulle sätta i gång utredningar som skulle syfta till att bilda underlag för länsstyrelsens vidare handlande inom dessa områden, att utgöra grund för vidare planering, att föreslå konkreta åtgärder för att tillgodose naturvård och rörligt friluftsliv, att inom denna ram klassificera stränderna o.s.v. Detta visar alltså att i januari hade man inte kommit längre än till att dra upp riktlinjer för ny utredningsverksamhet. Han tillade att länsstyrelsen sedan avser att få till stånd en allsidig och översiktlig utredning rörande dessa och andra problem och inte minst rörande möjligheterna att skapa sysselsättning för människorna i dessa områden. Går man till allmänna beredningsutskottets eget utlåtande finner man att länsstyrelsen i sitt remissvar påminner om att länsstyrelsen själv har gjort inte mindre än 17 framställningar till Kungl. Maj:t under åren 1960—1963 om åtgärder från statsmakternas sida rörande olika skärgårdsförhållanden. Överlantmätaren säger i sitt yttrande att efter hand som det visar sig nödvändigt med författningsändringar med härsyn till förhållandena i länet får detta liksom hittills anmälas till Kungl. Maj:t eller till de centrala ämbetsverken. Man skall alltså fortsätta att öka på antalet framställningar tills de blir 18, 19, 20 eller 30, och så samlas de på hög i kanslihuset och ingenting händer. När skall statsmakterna bli medvetna om det direkta ansvar de har? De kan inte längre fungera bara som en brevlåda för framställningar från länsmyndigheten. Visst har vissa remissinstanser avstyrkt motionerna, men det finns också sådana som har tillstyrkt dem. Turisttrafikförbundet anser att en utredning skulle bidra till att avsevärt underlätta för såväl statliga och kommunala myndigheter som för enskilda företagare att på olika sätt både tillgodose den bofasta befolkningens intressen och få till stånd ett rationellt utnyttjande av skärgården som turistoch rekreationsområde och tillstyrker därför motionerna. Herr Hugosson vet kanske också att hans eget parti i går anordnade en diskussion med rubriken »Måste Roslagen dö? Norrlandsproblem i Stockholms län.» Man diskuterade där sysselsättningsmöjligheterna och en del andra frågor som hör till skärgårdsområdet. Herr Hugosson gjorde gällande att jag hade gått till angrepp mot strandlagen. Jag menade, sade herr Hugosson, att markägarna fritt skulle få välja var de ville placera sina hus. Det sade jag inte. Jag sade att en generell tillämpning av strandlagen i vissa delar av Stockholms skärgård har medfört ett totalt byggnadsstopp. De öar som jag syftade på är av sådan natur och har sådan vegetation och utformning att det inte går att bygga inne på öarna utan man är tvungen att, som skärgårdsbefolkningen gjort i alla tider, förlägga husen i anslutning till stränderna. Det är denna generella tillämpning av strandlagen som jag kritiserar och ingenting annat. Jag vill upprepa att vad jag är ute efter är en avvägning som tar hänsyn till både den bofasta befolkningens och markägarnas och friluftslivets behov. Man har hittills i alltför stor utsträckning prioriterat uteslutande den ena gruppen. Det har lett till problem och skadeverkningar i Stockholms skärgård som även den prioriterade gruppen får lida av i framtiden.

Herr talman! Jag har inget behov av att polemisera med herr Bohman när det gäller hans analys av skärgårdsproblematiken. Jag kan möjligen vara litet tveksam på en punkt, nämligen när han sade att han i all korthet hade antytt problemen. Hans analys var kanske inte så särskilt kortfattad, i synnerhet som den endast utmynnade i ett krav på att man skulle tillsätta ytterligare en utredning utöver dem som redan arbetar. Jag har begärt ordet bara för att understryka, att det faktum, att reservationen avgivits endast av ledamöter från moderata samlingspartiet, självfallet inte innebär att andra partier och andra partiers riksdagsledamöter skulle vara ointresserade av skärgårdsfrågorna. I själva verket behandlade riksdagen, något som också nämns i motionen och utskottets utlåtande, så sent som förra året en motion från folkpartiet, vilken hade väckts av herr Norrby. Med anledning av denna motion uttalade sig allmänna beredningsutskottet i ett enhälligt och mycket positivt utlåtande om dessa frågors vikt. Sedan herr Bohmans motion väcktes har länsstyrelsen också tillsatt en utredning som har till uppgift att framlägga förslag till ett handlingsprogram för en samordnad skärgårdsplanering. Det är alltså fråga om en övergripande utredning. Till en del kan väl denna utredning ses som en frukt av fjolårets folkpartimotion och av det utlåtande som avgavs över denna motion, ett utlåtande som riksdagen anslöt sig till. Jag tror inte det vore särskilt meningsfullt och handlingskraftigt, om riksdagen nu uttalade sig för ytterligare en utredning som skulle utföras i statens regi. Behövs det fler utredningar bör dessa enligt min mening göras av landstinget eller det blivande storlandstinget och ha en lokal demokratisk förankring. Jag vill betona, herr Hugosson, att det här inte är fråga om någon allmän glesbygdsproblematik, utan det gäller just de problem som är specifika för det skärgårdsområde som ligger inom räckhåll för storstaden Stockholm. Därför är det motiverat att ha en särskild utredning med lokal anknytning. Länsstyrelsens utredning kan i viss mån sägas vara en sådan utredning; den kommer att söka kontakt med de kom muner som är berörda. Men om det behövs någon ytterligare utredning bör denna, som sagt, snarast ske i landstingets eller det blivande storlandstingets regi. Jag kommer därför i denna fråga att följa utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag vill på intet sätt göra herr Bohman rangen stridig som kännare av Stockholms skärgård; det skulle väl vara litet övermaga av en göteborgare. När jag sade att de problem som möter i Stockholms skärgårdsområde är av ungefär samma typ som i andra glesbygdsområden, så gjorde jag det genom att citera vad Kommunförbundets styrelse sagt i sitt remissvar. Jag vet inte om Kommunförbundets styrelse speciellt väl känner till Stockholms skärgård, men icke förty har den framhållit denna synpunkt. Till herr Romanus vill jag säga att jag visst inte är ointresserad av skärgårdsfrågorna. Jag bor nära ett stort skärgårdsområde — det västsvenska skärgårdsområdet — där det förekommer uppenbara problem av just glesbygdskaraktär. I den bohuslänska skärgården har vi en fiskarbefolkning som har utomordentligt stora svårigheter och som måste lämna sitt yrke och därmed också i stor utsträckning tvingas att flytta från skärgården. Visst skapar detta problem. Men det är inte den saken vi diskuterar i dag, utan vad vi diskuterar är frågan, huruvida det bör tillsättas ytterligare en utredning. Därvidlag har jag precis samma uppfattning som herr Romanus, nämligen att den utredning som länsstyrelsen i Stockholms län tillsatt har den samordnande karaktär som den i motionen aktualiserade utredningen föreslås få. Jag tycker därför det skulle vara alldeles felaktigt att starta ytterligare en utredning på detta område.

Herr talman! Jag yrkar ånyo bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Romanus känner kanske inte till att den här frågan vid upprepade tillfällen tidigare har aktualiserats från det parti som jag representerar. Och jag tyckte kanske att herr Pomanus i sitt anförande i viss utsträckning polemiserade mot sin egen partivän, som ju väckte frågan om en utredning så sent som i höstas. Av motionen och reservationen framgår varför vi anser att det behövs en statlig utredning. Under mer än 20 år har länsmyndigheterna utrett dessa frågor utan att komma till något resultat. De har år efter år begärt nya utredningar. Nya utredningar har tillsatts men vi är i dag precis lika långt från ett resultat som vi var för 20 år sedan. Problemen är inte enbart regionala. Om de skall kunna angripas från roten fordras det författningsändringar. Man kan inte begära att länsmyndigheter och andra i sin verksamhet skall utgå från lagändringar som ännu inte är genomförda. Myndigheterna kan påkalla lagändringar där sådana befinnes aktuella. Och detta har — som jag tidigare framhöll — länsstyrelsen i upprepade framställningar till Kungl. Maj:t redan gjort utan att få gehör för sina synpunkter. Även om man fortsätter att göra sådana framställningar har man väl inte anledning att hysa större förväntningar att de skall leda till ett positivt resultat än vad man hittills haft. Den enda möjligheten att lösa detta problem är att staten tar på sitt an svar att dra upp riktlinjer för en förnuftig skärgårdspolitik. Jag har, herr Hugosson, självfallet ingenting emot att man diskuterar de andra skärgårdsområdenas problem. Som jag själv framhöll finns det vissa paralleller mellan problemen på olika håll. Men jag bestrider bestämt att de problem vi skall diskutera beträffande Stockholms skärgård och andra skärgårdsområden går att jämföra med glesbygdsproblemen i Norrland. Det gäller här någonting helt annat och miljövärden av en helt annan art än det är fråga om i Norrland. Jag skulle, eftersom herr Hugosson uppenbarligen inte känner till förhållandena i den här speciella delen av vårt land, ifrån talarstolen vilja rikta en inbjudan till herr Hugosson att följa med mig i Stockholms skärgård. Jag är övertygad om att herr Hugosson efter en sådan rundtur kommer att ha en annan syn på skärgårdsproblematiken än den som han har redovisat här i dag. Jag ser med stora förväntningar fram mot både visiten i Stockholms skärgård tillsammans med herr Hugosson och den åsiktsförändring som därefter kommer att äga rum.